Herr talman! Riksdagen har de senaste åren stiftat flera lagar till skydd för den personliga integriteten. De flesta av dem har berört ADB och ljudteknikens områden. Någon direkt lagstiftning som gällt bruket av TV-apparatur på sätt som kan kränka enskilds integritet har vi saknat. I mars månad i år lade den dåvarande regeringen i en proposition fram ett förslag till en sådan lag. Den nya lagen skulle begränsa rätten att använda fjärrmanövrerad TV-kamera för personövervakning. Det var ett förslag som välkomnades från flera håll. Att det dröjt ända till höstens näst sista arbetsdag innan riksdagen får ta slutlig ställning till förslaget kan man beklaga. Till viss del beror förseningen på att lagrådet kopplades in i behandlingen, till viss del på att utskottet på grund av arbetsbördan hänsköt behandlingen av frågan till hösten. Förseningen av behandlingen innebär att utskottet nu enhälligt föreslår att tillämpningen av lagen skall träda i kraft den 1 juli 1977 i stället för den 1 januari, som regeringen hade föreslagit. Till grund för det förslag som frågan fick i mars månad låg integritetskommitténs förslag i betänkandet Fotografering och integritet. Regeringen följde upp utredningens två huvudförslag att dold TV-övervakning inte skulle få förekomma och att tillstånd skall fordras för TV övervakning av allmän plats. Bakom de huvuddragen i regeringens proposition står ett enigt justitieutskott. De justeringar som utskottet gjort i lagtexten har haft sin grund i ändringsförslag från lagrådet. Men ändringarna har huvudsakligen varit av redaktionell art. I en paragraf har t.ex. ordet ”och” blivit ”samt” och i en annan paragraf har ordet ”samt” blivit ”och”. Justeringarna är till stor del av det slaget. I ett avsnitt har utskottet dels kraftigt understrukit vad departementschefen sagt i propositionen, dels vidareutvecklat resonemanget. Det gäller avsnittet om TV-övervakning av arbetsplatser. Där vill utskottet erinra om att propositionen innebär att all hemlig TV-övervakning på arbetsplatsen genom den nya lagen blir förbjuden. Utskottet har också velat påminna om att vissa arbetsplatser, bl.a. restauranger och affärslokaler, i den mån allmänheten har tillträde, omfattas av den nya lagens krav på tillstånd. I övrigt delar utskottet departementschefens mening att det bör vara möjligt att överlämna till parterna på arbetsmarknaden, i avvaktan på det förslag vi hoppas skall följa på arbetsmiljöutredningens betänkande Arbetsmiljölag, att pröva de här frågorna. Departementschefen har understrukit att det skall förhandlas mellan arbetsgivare och anställda om varje enskilt fall av TV-övervakning på arbetsplatser. Genom den förstärkta förhandlings och medbestämman derätt som de anställda får från årsskiftet genom den nya lagen om medbestämmande i arbetslivet bör en trygghet skapas för att arbetsgivare inte utan medgivande från arbetstagarna installerar TV-övervakning. Utskottet har också erinrat om innehållet i arbetsmiljöutredningens förslag att en särskild lagbestämmelse i en ny arbetsmiljölag skall ge möjlighet till ingripande mot missbruk av teknisk apparatur, som riktar sig mot den anställdes berättigade krav på integritetsskydd. Bakom den uppfattningen står LO, TCO och SACO/SR i sina remissyttranden. Med anledning av detta och i avvaktan på förslag, som vi hoppas kommer i arbetsmiljöutredningens betänkande, har utskottet inte ansett att skäl föreligger att, som föreslås i den av herr Hallgren föredragna motionen 2516, införa stadganden om att TV-övervakning av arbetsplats får ske endast om de lokala fackliga organisationerna ger sitt tillstånd. Ett enigt utskott har ansett att de fackliga organisationerna har den styrkan att de förhandlingsvägen kan lösa problemet med TV-övervakning av arbetsplatserna. Samtidigt vill jag understryka glädjen över att vi nu får en lag, som begränsar rätten att använda fjärrmanövrerade TV-kameror för personövervakning. Det är naturligt, som också departementschefen påpekar, att en känsla av otrygghet lätt kan uppstå hos den som är medveten om att han är TV-övervakad. Men det är också mycket viktigt att man är medveten om att TV-kameror bevakar den plats man besöker eller ens arbetsplats. I det fallet har utskottet skärpt kravet på informationsplikt till allmänhet och anställda.

Herr talman! Det var inte mycket jag fick svar på av utskottets företrädare. En sak är dock tämligen klar, nämligen att det inte är 11§ med primär förhandlingsskyldighet för arbetsköparen som gäller. Här talade utskottets talesman just om att det var den förstärkta förhandlingsrätten, som hänför sig till 12 § i medbestämmandelagen. Följaktligen är det då bara för arbetsköparen, därest han vill genomföra ett sådant beslut mot fackföreningens invändningar, att hänvisa till ”särskilda skäl”. Vad är det? Jo, det är en gummiparagraf som man kan dra ut hur långt som helst och åberopa i nära nog vilka fall som helst. Följaktligen ger inte medbestämmandelagen i detta fall något större stöd. Hade det däremot varit fråga om att förhandla enligt 10 § eller 32 § och träffa ett kollektivavtal, skulle det ha varit någonting annat. Men den fråga jag ställde till utskottets talesman huruvida denna lag går före medbestämmandelagen enligt 3 § i medbestämmandelagen är också den mycket viktig. I så fall har man inte ens möjlighet att träffa ett kollektivavtal enligt medbestämmandelagen, vilket är anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag blev en aning förvånad över herr Hallgrens mycket pessimistiska tro på de möjligheter medbestämmandelagen kommer att ge när den träder i kraft. Jag vill också säga att herr Hallgren glömmer en sak, nämligen att utskottet hänvisar till arbetsmiljöutredningens kommande förslag. Vi har menat att det är i en sådan lagstiftning som en eventuellt skärpt mening från riksdagens sida skall komma till uttryck. Utskottet anser att vi här har en möjlighet, fram till dess ett sådant lagförslag presenteras, att se i vad mån de anställda kan finna lösningar på frågorna genom medbestämmandelagen och genom förhandlingar. Lyckas inte det så kan vi ta upp frågan på nytt, och det finns ju även i övrigt möjlighet att göra behövliga justeringar. Utskottet tycker alltså att arbetsmarknadens parter bör få tillfälle att klara upp den här frågan. Vi har i det fallet större tilltro till löntagarorganisationernas makt än vad herr Hallgren har.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om den här lagen skall betraktas som en speciallag och om den sätter medbestämmandelagen ur funktion. Det är nämligen så enligt medbestämmandelagens 3 § att annan lagstiftning tar över. Det gäller t.ex. aktiebolagslagen. Herr Nygren tror inte att jag har uppmärksammat vad som kommer att ske när vi får den arbetsmiljölag som vi väntar på. Det har jag visst gjort men jag har faktiskt skjutit den lagen ganska långt på framtiden. Regeringen har ju redan aviserat att den inte tänker lägga fram något förslag nästa år. Hur länge anser herr Nygren att man skall vänta på att få den lagen att stödja sig på? Jag tror att herr Nygren håller med mig om att det inte går att träffa något medbestämmandeavtal om TV-övervakning, eftersom den lag vi nu diskuterar går före medbestämmandelagen. Vi måste vänta på en lösning till dess arbetsmiljölagen kommer, och den kan komma tidigast 1978, kanske 1979. Så länge kan alltså arbetsköparna ensamma bestämma hur det skall vara.

Herr talman! För en tid sedan, när rulltrappan i riksdagshusets entré fungerade, blev jag vittne till hur två pojkar i tolvårsåldern stiftade bekantskap med modern övervakningsteknik. De lekte i rulltrappan, och plötsligt hördes en röst: Sluta upp att leka! Försvinn! De stannade upp och tittade sig omkring och fann ingenting. Så såg de litet konfunderade ut, och så fnittrade de nervöst och försvann. Det var en fjärrmanövrerad TV-kamera som hade sett dem, och en fjärrhögtalare hade släppt fram en fjärröst. Borta är alltså den mänskliga kontakten. I stället kommer fjärrmänskligheten krypande över oss i alla sammanhang. Därför är det bra att man tydligen inom utskottet ändå är klart medveten om de risker som finns bakom TV-tekniken. Jag noterar att ut skottet i en kommentar till min motion säger sig vilja ”ställa sig bakom motionärens huvudtanke, att lagstiftningen bör ges sådant innehåll att den leder till en restriktiv användning av TV-övervakning i samhället”. Det är kanske den viktigaste meningen i utskottets betänkande att vi här klart får en uttalad målsättning som innebär att TV-övervakningens roll i samhället skall begränsas. Man säger också i utskottets betänkande att erfarenhet av den föreslagna lagens tillämpning bör avvaktas innan man tar ställning till behovet av en sådan översyn av lagen som jag förordar i min motion. Det kan ligga en del i det. Jag vill ändå här notera att utskottet på en del punkter antyder att man redan nu är medveten om att lagen inte går tillräckligt långt. Som utskottets talesman själv påpekat har man skärpt kraven i fråga om informationen. När det gäller tillståndsplikt för TV-övervakning säger utskottet att en omprövning av gränserna för det tillståndspliktiga området kan komma att aktualiseras i samband med att ställning tas till övriga förslag av integritetsskyddskommittén. Man är visserligen inte alldeles kristallklar när det gäller det kommunala vetot. Vi bör ändå här kunna få ett klarare besked än i propositionen. Det kommunala veto, som enligt den allmänna ordningsstadgan gäller i andra sammanhang, skall tydligen gälla även för TV övervakning i mån denna sker på sådana allmänna platser där den allmänna ordningsstadgan kan vara tillämplig. Det jag inte är helt nöjd med i utskottets betänkande är det sätt på vilket man behandlar den utvidgade besvärsrätten. Folkpartiet har i en mängd olika sammanhang framfört tanken att människor som är föremål för olika lagar och bestämmelser — byalag, miljögrupper osv. — på ett annat sätt än i dag själva skall ha möjlighet att överklaga eller komma med besvär över beslut som angår dem i deras egenskap av samhällsmedborgare. Enligt gällande rätt, vilket också påpekas i utskottsbetänkandet, har de inte denna överklagningsmöjlighet. På s. 11 i betänkandet står att frågan om en utsträckning av besvärsrätten när det gäller tillstånd till TV-övervakning inte bör bedömas isolerad utan får ses i sitt sammanhang med övrig förvaltningsrättslig lagstiftning. Jag förutsätter att det uttalandet verkligen innebär att man från justitieutskottets sida kommer att noga bevaka att vi nu får den översyn av förvaltningsrätten som riksdagen beslöt om häromdagen i samband med behandlingen av en del motioner om den enskildes rättssäkerhet inför byråkratin och i samhället i övrigt. Jag betraktar det som en av de viktigaste sakerna när det gäller TV övervakning och en rad andra områden, att de enskilda medborgarna, eller i varje fall av dem organiserade miljögrupper, fackklubbar eller byalag, skall ha en möjlighet att själva komma med besvär och att själva överklaga. Jag utgår ifrån att justitieutskottet speciellt ser till att den här typen av förändringar kommer till stånd. Mot denna bakgrund, herr talman, har jag inget särskilt yrkande. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Också det här ärendet gäller en avvägning mellan å ena sidan intresset att motverka brottslighet och å andra sidan hänsynen till den enskildes integritet. Eftersom det föreligger en reservation till utskottsbetänkandet kanske jag skall klargöra att hela utskottet är angeläget om att man skall bekämpa trafikbrott. Utskottets ledamöter är också eniga om att alkoholen i trafiken vållar stora problem. Vi har bibringats uppfattningen att ett ganska utbrett rattfylleri förekommer och att det är nödvändigt att man gör någonting åt det. Vi tycker därför att det är positivt att polisen inlett kampanjer mot onyktra förare. Vad frågan nu gäller är om man skall fortsätta den försöksverksamhet med alkoholutandningsprov som pågått sedan den 1 februari 1975 eller besluta om en definitiv lagstiftning. Det är på den punkten som meningarna i utskottet går isär. Jag vill först erinra om att utskottet när vi beslöt biträda förslaget till försöksverksamhet var mycket noga med att framhålla att man måste få ordentliga rättssäkerhetsgarantier och att integritetsskyddet inte i för stor utsträckning fick trädas för när. Vi fick då information om den felprocent som man kunde bedöma att den apparatur som skulle begagnas kunde medföra. Vi sade i betänkandet att felprocenten, som bedömdes till 8 när blodalkoholhalten låg mellan 0,30 och 0,49 "/oo, fick accepteras. Enligt den statistik över försöksverksamheten som nu föreligger är andelen felaktigt positiva prov mycket stor. Om man ser på det totala antalet blodprov är felaktigheten inte större än 10,1 96. Men om man utgår enbart från dem som tagits in för blodprov vid de rutinmässiga kontrollerna — som alltså gjorts utan att det hänt någon olycka eller varit fråga om något trafikbrott — är procenttalet faktiskt så högt som 18,9.

Vi moderater tycker att det är för mycket att inte mindre än en fjärdedel av dem som blir utsatta för detta visar sig inte ha gjort något straffbart. Vi vill därför att man skall fortsätta försöksverksamheten. Jag vill understryka att försöksverksamheten nu pågår över hela landet, så det blir inte någon större skillnad i praktiken. Vi tycker att man skall använda — Nr 49 den ytterligare tid som man nu kan få på sig till att försöka mera tydligt Fredagen den få fram effekterna av verksamheten med alkoholutandningsprov. 17 december 1976 Det finns ett uppenbart samband mellan alkoholpåverkan och trafik= I olyckor. Men det underlag som man hittills har, främst grundat på forsk — Alkoholutandningsningar av kriminologen Leif Persson, visar att det är de personer som = prov har problem med alkoholen som svarar för det övervägande antalet av dessa olycksfall. Vi vet inte om det är just de som påverkas av risken för alkoholutandningsprov. Vi tror snarare att det är de redan tidigare skötsamma som inför risken att få undergå sådant prov fortsätter att vara skötsamma.

Vid användning av denna apparat är felprocenten av allt att döma väsentligt lägre än vid användning av de apparater vi nu har. Jag ber med den motiveringen att få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande. Till slut vill jag kommentera ett avsnitt av utskottsbetänkandet, om vilket utskottsledamöterna varit eniga. Det gäller det uttalande som gjordes av statsrådet Geijer i den proposition som nu behandlas om rättstillämpningen när det gäller rattfylleri. Ett enhälligt utskott har uttalat att vi ”utgår från att departementschefen med de ifrågavarande uttalandena ej avsett att styra rättstillämpningen när det gäller val av påföljd i mål om ansvar för rattfylleri utan endast i detta sammanhang velat notera, att rättspraxis har utvecklats på visst sätt”. Om detta är en välvillig tolkning är en fråga som jag helt lämnar öppen. Men jag vill understryka att detta utskottets uttalande självfallet inte får uppfattas som en negativ hållning till eventuella förslag om vissa ändringar i rattfyllerilagstiftningen. Det undandrar sig mitt bedömande hur avancerade planer justitiedepartementet kan ha i det avseendet, men det finns väl anledning att anta att departementet överväger dessa frågor.

Herr talman! Den fråga vi i dag har att ta ställning till är, som jag ser det, av stor betydelse för vår trafiksäkerhet. Vi har, som framgår av utskottsbetänkandet och även av reservationen av fru Kristensson och herr Winberg, haft en försöksverksamhet med alkoholtest vid i förväg beordrade kontroller. Försöksverksamheten har, som vi ser det, både av polis och av allmänhet upplevts positivt. Vi vet också att den apparatur som nu börjat användas ytterligare förstärker rättssäkerheten för de trafikanter som blir föremål för denna provtagning. Utskottets majoritet har därför till skillnad från reservanterna kommit fram till att det nu är dags att permanenta lagen, och vi tillstyrker alltså 85 På ss. 2 och 3 i utskottsbetänkandet finns tabeller som enligt min mening ytterligare styrker vårt ställningstagande. Jag skall här bara beröra två siffror som återfinns i Tabell 2 på s. 3. Vid provtagning i samband med trafikolyckor har det visat sig att förarna i 57,3 96 av fallen haft 1,5 ?/oo eller högre alkoholhalt i blodet. Vid vissa trafikbrott är siffran så hög som 40,2 96. Fru Kristensson nämnde att en fjärdedel av de förare som tagits in för provtagning har haft under 0,5 ?/oo alkoholhalt i blodet. Man kan emellertid säkerligen anta att en del av dessa haft en högre alkoholhalt vid körtillfället. Det styrker oss i vårt ställningstagande. Självfallet kommer den apparatur som används också att ytterligare förfinas, även om det tar ännu någon tid. Det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet är, som vi ser det, grundat på tolkningen av departementschefens uttalande i propositionen. Eftersom yttrandet inte ändrar något i vårt ställningstagande nöjer jag mig med att endast konstatera detta.
Herr talman! Bara en kort kommentar till vad fru Bergander sade. Troligen har en del av de bilförare som tagits in för blodprov vid körtillfället haft en blodalkoholhalt som överstigit den tillåtna. Så länge det inte är straffbart att över huvud taget dricka alkohol när man kör bil måste vi dock utgå från de regler som finns om promillegränserna. Jag vidhåller faktiskt min uppfattning att det från integritetssynpunkt är stötande att så många som var fjärde av de bilförare som tas in till rutinkontrollerna visar sig inte ha gjort sig skyldig till något brottsligt, sedan man väl fått underkasta sig besväret att lämna sin bil och köras in till en kanske långt bort belägen plats, där polisstationen finns, för att där undergå blodprov. Detta har i alla fall en stor negativ effekt för honom. Det är denna synpunkt jag har velat framhålla. Över huvud taget tycker jag att det i dessa sammanhang ofta är väldigt svåra avvägningsfrågor. Vi har av särskilda skäl accepterat integritetskränkningar t.ex. när det gäller TV-övervakning och flygplatskontroll, men i det här fallet tycker jag att integritetskränkningen är för stor.
Herr talman! Jag håller med fru Kristensson om att vi självfallet skall slå vakt om integriteten, men det är inte detta det är fråga om. Vi måste också vara på det klara med, som utskottsmajoriteten har uttryckt det i betänkandet, att det är oerhört viktigt med trafiksäkerheten här i landet. Majoriteten har kommit fram till att även om en viss procentandel förare får underkasta sig detta obehag är det dags att permanenta lagen. Vi har ju inte tagit avstånd från att människor dricker alkohol, men = Nr 49 personligen anser jag att alkohol och bilkörning absolut inte hör ihop. Fredagen den
Herr talman! Jag vill återigen framhålla för fru Bergander att alla i — Alkoholutandningsutskottet — även vi reservanter — verkligen understryker att trafiksäker = prov heten är viktig. Men detta är också en fråga om integritet. Enligt reservanternas förslag skall alltså försöksverksamheten fortgå i oförminskad omfattning och avse hela landet. Vi menar emellertid att man måste använda den fortsatta försöksverksamheten till att öka den enskildes integritetsskydd. Personligen tycker jag också att det vore angeläget att man försökte skaffa fram litet bättre medel för att komma åt de notoriska missbrukare av alkohol som kör bil och som, enligt vad vi tror oss veta, svarar för en stor del av de trafikbrott som begås. Men hur det skall ske har utskottet inte kunnat säga. Det beskedet är svårt att ge.
Herr talman! Till skillnad från reservanterna anser vi att forskningen och ökningen av tryggheten för bilförarna kommer att garanteras även med en permanentning av lagen. Då kan vi inte se, och fru Kristensson sade ju själv att det i realiteten inte är någon större skillnad, varför vi i dag inte skulle kunna ta ställning för en permanentning. Jag vidhåller därför mitt yrkande.

Herr talman! För att det inte skall bli några som helst missförstånd beträffande utskottets majoritet och reservanterna, vill jag bara understryka att folkpartiet tillhör den utskottsmajoritet som tillstyrker den föreslagna permanentningen av lagen om alkoholutandningsprov. Jag skall inte här upprepa de siffror vi redan hört beträffande antalet positiva alkoholutandningsprov vid olika kontrolltillfällen och därvid uppmätta promillehalter. Låt mig bara, liksom de tidigare talarna, understryka att alkoholens roll är skrämmande stor vid trafikförseelser och olycksfall på gator och vägar. Vid obduktion av i trafiken omkomna har det visat sig att var tredje trafikdödad fordonsförare visat tecken till alkoholpåverkan. Vid undersökning av fotgängare och cyklister som dödats i trafiken besannas de höga siffrorna för alkoholpåverkan. Jag nämnde detta samtidigt som jag är helt medveten om att det ej är straffbart att dricka alkohol före framförande av fordon om alkoholhalten ej överstiger 0,5 promille. Men det måste sägas ifrån att det är klart olämpligt. Information om konsekvenserna av även små mängder alkohol i samband med bilkörning bör därför meddelas också i fortsättningen även om många, men tyvärr inte alla, redan nu förstått att trafik och alkohol måste hållas isär. Jag vill poängtera angelägenheten av den ökade trafiksäkerhet som 87 prov en permanentning av lagen om alkoholutandningsprov måste anses utgöra. Det är därför beklagligt att inte även moderaterna, trots vad fru Kristensson här har sagt, kunde gå med på en permanentning av lagen, då vi nu redan haft en ganska lång och positiv försöksverksamhet. I det här fallet bör trafiksäkerhetsaspekterna väga tyngre än eventuella farhågor från rättssäkerhets och integritetssynpunkt. Men här, herr talman, har vi tydligen litet olika uppfattningar i utskottet. Det är dock glädjande att allmänheten i stort är så positiv till den nu pågående försöksverksamheten och verkligen förstår vikten av att medverka på det här området. Såväl polisen och massmedia som vi alla genom våra personliga kontakter kan ju konstatera att det är mycket få som visat irritation över det besvär och den tidsspillan, som trots allt blir följden när alkoholutandningsprov och därefter ibland blodprov tas. Men det innebär ju inte att man inte även i fortsättningen måste vara mycket uppmärksam på att inte utsätta trafikanterna för onödiga väntetider eller försätter dem i obehagliga situationer eller för något som skulle kunna uppfattas som kränkande. Även om några får följa med till polisstationen för blodprovstagning, och det då skulle visa sig att straffbar promillehalt ej föreligger, kan detta, enligt min mening, inte få bli orsak till att den nu föreslagna permanentningen av lagen uppskjuts. Som redan sagts är det oftast så, att vid körtillfället överskred verkligen promillehalten den tillåtna gränsen. Allt måste dock göras för att man även i fortsättningen skall kunna undvika ”onödiga” besök på polisstationen. Och den apparat, Alcometer, som man vid många kontroller nu skall använda jämsides med de tidigare alkotestapparaterna kommer att bidra till ändå större tillförlitlighet, vilket också framhållits här tidigare. Den förebyggande effekt som vetskapen om den här verksamheten med alkoholutandningsprov har haft är mycket betydelsefull och kommer säkerligen inte att bli mindre nu efter en permanentning av lagen, även om det sammanhänger med risken för upptäckt och att upptäcktsrisken alltså borde ökas. Viktigt är också att allmänheten även i fortsättningen ges information om de fortsatta rutinmässiga alkoholutandningsproven och om den lag som nu föreslås. Den information som spritts samtidigt med pågående försöksverksamhet har nämligen haft stor betydelse för allmänhetens inställning och reaktion. Herr talman! I förhoppningen att den här föreslagna lagen om alkoholutandningsprov kraftfullt skall hjälpa till att begränsa trafikolyckorna och minska de många dödsolyckorna i trafiken — där tyvärr ofta alkohol är en kraftigt bidragande orsak — vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Nr 49 Herr talman! Det råder stor enighet om att vi måste fortsätta med Fredagen den rutinmässiga alkoholutandningsprov. Ingen har, såvitt jag förstått, op 17 december 1976 ponerat sig emot detta. Den reservation som finns fogad till utskotts= IL betänkandet rör ju en förlängning av gällande rätt — nämligen den för — Alkoholutandningssöksverksamhet som bedrivits sedan den 1 februari 1975. Propositionen — prov går ut på en permanentning av den lagen. I praktiken är det följaktligen ingen skillnad, eftersom en permanent lagstiftning av den här arten är lika lätt att ändra eller upphäva som en försökslag. Verksamheten med rutinmässiga alkoholutandningsprov kommer under alla förhållanden att fortsätta. Vi har varit överens om att i större utsträckning arbeta i brottsförebyggande syfte, och den här lagstiftningens uppgift är i första hand brottsförebyggande. Det gäller inte att få fast så många som möjligt för rattfylleri eller rattonykterhet. Det gäller att få så få som möjligt — helst ingen alls — att sätta sig i eller på ett motorfordon och köra efter spritförtäring. Visserligen är det inte förbjudet att efter måttlig spritförtäring köra bil, men det kan ändå inte rekommenderas, eftersom även små mängder alkohol kan påverka förmågan att köra. Det har gjorts vetenskapliga undersökningar både här i landet och i flera andra länder som visat det. Kan den här lagstiftningen bidra till en minskning av antalet trafiknykterhetsbrott och därmed en ökad trafiksäkerhet är mycket vunnet. Det är svårt att med aktiva insatser åstadkomma en ökad respekt för trafiknykterhetslagstiftningen, men kan vi få ned den nuvarande statistiken kan det också betyda ett reellt bättre trafiknykterhetstillstånd. Och det är ju ytterst det som eftersträvas för att nå en ökad trafiksäkerhet och därmed färre olyckor och färre skadade och dödade i trafiken. Den här målsättningen är alla överens om. Det har också kunnat iakttas bland den kontrollerade allmänheten. Dess reaktion är enbart positiv till de här proven, och praktiskt taget alla som uppmanas blåsa i ballongen gör det utan negativa kommentarer — oftare då med positiva kommentarer som: ”Det här behövs verkligen” eller ”Det här är bra att ni arbetar med”. Vad vi önskar nu är naturligtvis bättre hjälpmedel vid kontrollerna, så att provtagningen kan utföras dels på kortast möjliga tid, dels med större säkerhet än med den hittills använda mätmetoden, som vi redan har hört talas om här. Nya apparater med större säkerhet är ju på gång och kommer att ersätta de nuvarande alkoanalyserna, vilket — får vi hoppas - kommer att medföra att antalet falskt positiva prov nedbringas till ett minimum. Helt kan sådana prov aldrig uteslutas, eftersom — oavsett mätapparat — det alltid går en viss tid mellan körningen, och kontrollen som sker vid körningen, och blodprovstagningen. Medeltiden däremellan ligger i dag enligt professor Goldberg på en timme, vilket betyder att 0,15 260 har förbränts i kroppen under den tiden. Borträknas också medelfelet på nästan lika mycket — vilket alltid sker — så kan även en bättre apparat visa positiva värden medan blodprovet visar värden under den 89 straffbara gränsen. Ännu mer markerat blir detta där det är långt till läkare eller distriktssköterska som anlitas för blodprovstagningen — och där det tar längre tid än normalt att komma till undersökningen. Efter hand får vi emellertid bättre hjälpmedel och bör kunna bringa ned den här negativa effekten till ett minimum, och jag tror att vi får avvakta den tiden. Herr talman! Med detta korta inlägg ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som kammaren nu behandlar finns också en fråga, som i och för sig inget har att göra med det aktuella förslaget till lag om alkoholutandningsprov. Det är mer en fråga om allmän lagstiftningsteknik och vilka möjligheter t.ex. en departementschef genom olika meningsyttringar kan ha att påverka domstolarnas rättstillämpning. Frågan har kommit upp, som fru Kristensson sade i sitt anförande, därför att det i den proposition som ligger till grund för betänkandet görs uttalanden av dåvarande justitieministern om domstolarnas praxis när det gäller påföljd för rattfylleri. Under rubriken ”Övriga frågor” i propositionen konstaterar dåvarande departementschefen, att det behövs verkställighetsföreskrifter till lagen, att uppgifter om verksamheten måste insamlas från polisdistrikten för att en utvärdering skall kunna fortsätta och att alkoholutandningsproven ingår som ett led i ett samlat åtgärdsprogram på rattfyllerilagstiftningens område, som trafiknykterhetskommittén lagt fram. Han framhåller vidare att i det programmet ingår en sänkning av rattfyllerigränsen från 1,5 till 1,2 2/00 och ett genomförande av ett mera nyanserat påföljdsval för rattfylleri. Departementschefen konstaterar sedan att man i praxis kan spåra en tendens till ökad nyansering vid val av påföljd till rattfylleri. Och därefter tillägger han: ”För egen del hälsar jag därför med tillfredsställelse en fortsatt utveckling som innebär att domstolarna inom ramen för gällande ordning i större utsträckning än tidigare tillmäter individualpreventiva hänsyn betydelse när det gäller att bestämma påföljd för rattfylleri. Jag vill samtidigt erinra om att det ibland också finns beaktansvärda skäl av annat slag som bör kunna motivera att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med böter.” Det finns, herr talman, som jag ser det, ingen egentlig anledning att reagera mot sakinnehållet i det uttalandet. Men insatt i sitt sammanhang, uttalat i ett lagstiftningsärende, som inte alls berör trafikbrottslagen, måste det anses som mycket anmärkningsvärt. Därför finns det anledning att reagera mot det, och det har också utskottet gjort i sitt betänkande. Det är två frågor som då kommer upp. För det första: Har det funnits någon avsikt hos departementschefen att försöka styra rättstillämpningen med uttalandet? För det andra: Kan det, oavsett avsikten eller inte, komma att påverka domstolarna i påföljdsvalet? Eller med andra ord: Kan det få betydelse för rättstillämpningen när det gäller rattfylleri? Nr 49 Vad avser den första frågan har utskottet utgått ifrån att det inte var Fredagen den någon avsikt att styra rättstillämpningen. Som framgår av det särskilda 17 december 1976 yttrande som jag har fogat vid betänkandet är det endast med stortvekan I jag har kunnat ansluta mig till den tolkningen. Utformningen är faktiskt — Alkoholutandningssådan att enligt min mening mycket talar för att se uttalandet som ett — prov försök till något slags motivuttalande. Men alldeles klart är det kanske ändå inte. Jag har då utgått från den goda regeln ”in dubio mitius”, dvs. att vid tveksamhet skall man fälla utslaget till fördel för den det gäller, och menat att det också måste få gälla en avgången justitieministers uttalanden. Därför har jag accepterat utskottets tolkning. Det viktiga är emellertid att utskottet konstaterar att ett sådant här uttalande kan komma att påverka domstolarnas påföljdsval, alldeles oavsett att man nu förmenar att uttalandet inte har skett med den avsikten.

Med det utskottets uttalande bör man nu kunna utgå ifrån att risken är undanröjd för att detta departementschefsuttalande skall komma att röna någon påverkan för domstolarnas påföljdsval i rattfyllerimål. Jag ber därför, herr talman, att beträffande punkten 2 få yrka bifall till utskottets hemställan. När det sedan gäller punkten 1, som ju innehåller den egentliga sakfrågan i betänkandet, vill jag bara stryka under vad fru Kristensson tidigare har sagt om de rättssäkerhetsaspekter som varit avgörande för oss när vi avgivit vår reservation. Jag tror att det är väsentligt att man har en provisorisk lagstiftning också i fortsättningen, därför att myndigheterna tvingas då att bättre dokumentera de resultat beträffande proven som man når framöver. Det skulle också ge större chanser till bättre och effektivare utvärdering av den här verksamheten. Jag ber, herr talman, att beträffande punkten I få instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Utandningsprov är ett slags förenklat mobilt laboratorieprov. Det är emellertid så osäkert att det måste kontrolleras med ett blodprov för att få rättslig beviskraft. Falskt positiva laboratorieprov av storleksordningen 20-25 ”6 är enligt min mening — medicinskt sett — knappast försvarbara. Det måste anses utomordentligt angeläget att metodiken förbättras, framför allt för att utesluta falskt positiva prov, redan 91 prov om den provisoriska lagstiftningen skall kunna bibehållas. Att i detta läge permanenta lagstiftningen är jag mycket betänksam mot. Skulle så likväl bli riksdagens beslut, måste man kräva att yttersta möda läggs ned för att förbättra metodiken. Vi borde dock enligt min mening avvakta och verkligen se att så kan ske, innan vi går vidare. Jag ansluter mig därför till fru Kristenssons yrkande om bifall till reservationen. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Vi behandlar nu civilutskottets betänkande nr 6. Huvudvoteringen gäller om byggnadsnämnd från den 1 juli 1977 skall kunna kräva åtgärder i befintliga hus för att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med våra sopor och vårt avfall. Detta föreslår de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Den borgerliga majoriteten sluter däremot upp bakom bostadsministerns proposition med krav på ytterligare utredning. Tekniskt får motsättningen sitt uttryck i att vi reservanter i byggnadsstadgan vill införa en ny 48b §. Den finns på sista sidan i betänkandet. De borgerliga säger nej. Någon sådan paragraf vill man inte ha antagen. Voteringen gäller alltså om vi skall ha bestämmelser också för befintliga hus — eller om vi inte skall ha det. Den borgerliga utskottsmajoriteten förklarar sig nöjd om regeringen lägger fram ett förslag i ärendet vid en annan tidpunkt. Enligt vår mening finns det inga sakliga hinder för att lägga fram ett förslag nu med ikraft trädande redan den 1 juli 1977. Det är fråga om politisk vilja — och om vilken förståelse man har för de svåra problem som sammanhänger med arbetsmiljön i äldre hus. Bostadsministern har sagt — och upprepat vid olika tillfällen — att ett förslag skall läggas fram under nästa år som rör sophämtningen i befintliga hus. Ändå är jag inte alls nöjd med detta besked. Och varför inte det? Helt enkelt därför att bostadsministern väldigt noga har aktat sig för att berätta på vilken ambitions eller kravnivå förslaget skall läggas. Det enda som kan skapa klarhet är ett konkret förslag. Och ett sådant klarläggande går ju inte ihop med tanken på en ny utredning. Om det hade funnits ett konkret ställningstagande var ju en ny utredning obehövlig. På den viktigaste punkten har den borgerliga regeringen - med stöd av sina sufflörer i civilutskottet — inget annat att hänvisa till än en dunkel framtid. Det är skamligt gentemot sophämtningspersonalen men dess värre också ett besked om hur litet man beaktar denna arbetsgrupps krav på en godtagbar arbetsmiljö. Vi hävdar mycket bestämt från socialdemokratiskt håll att en ny utredning inte är sakligt motiverad. Enligt vår bedömning har regeringen inte haft kraft eller vilja att stå emot de privata fastighetsägarnas klagan. De vill inte tvingas till åtgärder som inte ger avkastning på kapitalet. Det är ju bara avkastning som räknas när bostaden behandlas som en handelsvara. Om fastighetsägarna hade haft intresse av att förbättra arbetsmiljön vid hämtningen av sopor så har de med begränsade undantag försuttit alla de många möjligheter som stått till buds. I Stockholm har under årens lopp fyra utredningar behandlat arbetsmiljöfrågorna för sophämtarna. Alla dessa utredningar tänkte sig att man skulle kunna nå frivilliga överenskommelser med fastighetsägarna. Resultatet känner vi till. Det finns alltför många privata fastighetsägare som saknar känsla för det problem vi nu diskuterar. Man har i Stockholm försökt nå en bit på väg genom arbetarskyddslagens sanktionsbestämmelser. Men också detta visar sig vara en otänkbar lösning. Det skulle ta flera hundra år att förbättra miljöerna på det sättet. Av 15 typfall i Stockholm — och med en väldig insats av personal och andra resurser — har man endast lyckats uppnå förbättringar i enstaka fall. I två fall har dessutom överklaganden skett hos arbetarskyddsstyrelsen. Sophämtningspersonalens miljökrav har förvandlats till ärenden i den byråkratiska kvarnen. Nej — den som tror att de många privata fastighetsägarna ställer upp av solidaritet med den utsatta gruppen sophämtare lever i sin egen drömvärld. Det är därför oförklarligt att denna grupp privata fastighetsägare — som hittills lyckats bromsa alla förbättringar under decennier — fått regeringen att överta och till riksdagen torgföra sin ståndpunkt. Det har — naturligt nog — skapat förväntningar hos fastighetsägarna att komma lindrigare undan än vad arbetsgruppen, och nu socialdemokraterna i civilutskottet, har föreslagit. Bakom löftet till fastighetsägarna att tillsätta en ny utredning döljer bostadsministern sina egentliga avsikter - nämligen vart hon syftar med ett eventuellt lagförslag. Det är detta som är anmärkningsvärt — för att nu vara mild i bedömningen. Därtill kommer att Elvy Olsson så sent som den 28 augusti 1976 stod bakom planverkets enhälliga remiss till de av arbetsgruppen föreslagna ändringarna i byggnadsstadgan för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö vid avfallshantering också i befintlig bebyggelse. Planverket gick mycket långt i sin övertygande plädering och ansåg att man skulle ange en tidsgräns inom vilken soprummen skulle vara åtgärdade. Enligt planverket skulle det ske inom tre år. Vad har hänt sedan denna produkt skickades till bostadsdepartementet? Vi har fått en borgerlig regering, och Elvy Olsson har blivit bostadsminister. Hon har i den egenskapen varit gäst på fastighetsägarnas kongress. Där blev hon övertygad om att en ny utredning behövdes, och i propositionen 31 effektuerar hon fastighetsägarnas beställning. Det är ett cyniskt spel med sophämtarnas arbetsmiljö. Det hela är djupt beklagansvärt. Elvy Olsson flyttade in i kanslihuset och avsade sig då den uppfattning i denna arbetsmiljöfråga som hon så tidigt gav uttryck för i planverkets remissyttrande. Eller är förklaringen kanske så enkel att bostadsministern har blivit överkörd av de starka högerkrafterna i den borgerliga regeringen? Det är någonting som inte stämmer, och det rimmar inte alls med centerns vanliga påstående att man är ett parti som ivrar för en bättre miljö i det svenska samhället. Herr talman! Kravet på en ytterligare utredning är inte sakligt motiverat. Det är ett sätt att dölja en oenighet och naturligtvis också ett uttryck för den borgerliga regeringens helhetssyn. Låt mig något beröra utskottsmajoritetens sätt att argumentera emot en lösning av frågan nu. Man tar som exempel ett fall där det kan bli nödvändigt att säga upp en lokalhyresgäst från ett förråd eller en annan lokal. Då kan det enligt hyreslagen bli fråga om skadestånd. Om man har något sinne för proportioner låter det som ett nödargument eller, som vi kallar det, den obotfärdiges förhinder att ta upp detta som ett argument mot en ändring av byggnadsstadgan. Se gärna över hyreslagen också på den här punkten och föreslå lämpliga ändringar. Men vi kan inte godta att sophämtarna skall avstå från förbättringar i alla andra och det helt övervägande antalet fastigheter i väntan på perfektionismen. Nyckelordet i den borgerliga utskottsmajoritetens argumentering är kostnadskonsekvenser. Man kan ju inte gärna avse finansieringen. Den frågan är inte svår att lösa. Nej, det är självfallet, som utskottsmajoriteten också säger, fråga om hur man skall ta hänsyn till de intressen som ställs emot sophämtarna: kravet på avkastning av i fastigheten placerat kapital. Det kravet är ingen nyhet. Redan i förarbetena sägs att man skall ta hänsyn till kostnaderna, och här för också sophämtarna ett resonemang där de förklarar sig villiga att av samhällsekonomiska hänsyn i vissa fall avstå från krav. Man skall självfallet inte kräva omedelbara åtgärder i hus som snart skall rivas eller byggas om. Vi skall inte kasta bort pengar på det sättet. I andra fall är man beredd att kompromissa mellan olika tekniska lösningar. En sak är dock klar: att åtgärden som sådan inte ger kapitalavkastning för fastighetsägaren har inte med saken att göra. Det är därför som vi hänvisar till bostadssaneringslagen. Men allt detta finns i departementspromemorian, och det måste självfallet till föreskrifter och råd från planverkets sida så långt det är möjligt. Allt detta är förutsett i förarbetena och det gedigna och omfattande förslag som Stockholms kommuns arbetsgrupp, AIR, lagt fram. Rent logiskt kan man därför bara lägga en bedömning i ordet ”kostnadskonsekvenser”. Det är valt efter mycket noga övervägande — och det måste syfta till att förbättringar av sophämtarnas arbetsmiljö inte får ha några kostnadskonsekvenser för privata fastighetsägare. När detta faktum har konstaterats vill jag nämna en annan invändning —- som bl.a. utvecklats i en intervju med bostadsministern — att det skulle vara något juridiskt hinder att ta vårt lagförslag. Vi har ju samma förslag som arbetsgruppen. Såvitt jag förstår är lagtexten i båda fallen skriven av departementets rättschef och tillstyrkt av folk som förstår sig på också formaljuridik — ta exempelvis kammarrätten i Sundsvall och Sveriges advokatsamfund. Den borgerliga utskottsmajoriteten påstår vidare att frågan saknar en tillräcklig och allsidig belysning. Det är en ren konstruktion. Det finns utredningar tillräckliga för att fatta beslut nu. Vi har bl.a. en utredning som utfördes av arbetsgruppen i Stockholm där — märk väl — alla politiska partier i Stockhölm ställde sig bakom gruppens förslag. Därtill kommer att den arbetsgrupp som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen hösten 1975 föreslog — likaså enhälligt — ett särskilt stadgande i byggnadsstadgan för åstadkommande av en godtagbar arbetsmiljö också i befintliga hus. Där sade man klart ifrån att det var fråga om en lagstiftning för befintlig bebyggelse. I remisserna har alla organisationer på bostadsmarknaden — HSB, Hyresgästerna, Riksbyggen m.fl. — ställt sig bakom samma krav. Undantagen har varit Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Sveriges fastighetsägareförbund och Näringslivets byggnadsdelegation. Man har rest finansiella invändningar — och den upplysningen från fastighetsägarna har de borgerliga i utskottet snällt och lydigt ställt sig bakom. Av utredningsmaterialet framgår att det i de flesta fall är fråga om förhållandevis små kostnader — det kan vara vissa extrema fall där det kan bli fråga om kostnader av större omfattning. Därför föreslår reservanterna att bostadslån skall utgå. Vi ger ett konkret bidrag för att lösa de finansiella problem som särskilt i enstaka fall kan bli aktuella. Men alla känner till att det i normalfallet bara är fråga om marginella kostnader. Vad vi är ute efter är att fastigheten skall uppfylla vad som i 48 a§ kallas för ”skäliga anspråk på —--—- godtagbar avfallshantering”. Vårt förslag till lagtext i 48 b för befintliga hus har samma innehåll som i 9” propositionens 48 a §. Hur i all sin dar kan det då vara möjligt att säga att regeln är tillräckligt utredd i det ena fallet och inte i det andra? Det här med lagtext och utredningar blir därför bara en skenfäktning. Det är verkligen en utmaning mot landets sophämtare att utelämna alla de äldre fastigheter där soprummen konstituerar en usel arbetsmiljö. Bostadsministern har nöjt sig med att föreslå en regel för nybyggnader och ombyggnader. De verkligt hälsofarliga fastigheterna med en i särklass helt oacceptabel arbetsmiljö har kallsinnigt lämnats utanför. Där ligger också en tydlig skillnad mellan ett borgerligt och ett socialdemokratiskt synsätt. Hade vi haft en socialdemokratisk regering nu hade propositionen sett annorlunda ut. Den hade då haft samma innebörd som den socialdemokratiska reservationen. I ett sådant läge skulle det ha varit intressant att se om de borgerliga partierna hade enats om en motion till förmån för ägarintressena. Beträffande finansieringen går vi i reservationen 3 in för bostadslån. Som bekant är regeringen i vissa delar av lånebestämmelserna bunden av riksdagens beslut och måste alltså hänskjuta frågan hit. Vi är nu villiga att ge regeringen detta förtroende in blanco — förtroendet att utforma lånebestämmelser utan att behöva framlägga en ny proposition. Bostadsministern har ju själv påpekat att det inte är någon konst att ordna belåning vid nybyggnad och ombyggnad. Det bör därför inte heller vara någon svårare konst att ordna motsvarande lån för att åstadkomma en godtagbar avfallshantering i redan befintligt bostadsbestånd. Jag trodde faktiskt att vi i denna fråga under utskottsbehandlingen skulle få de borgerliga med oss — förslaget är ju en form av förskottsförtroende för regeringen. Men nix. Man var vid sammanträdet helt programmerad med nej. Från vårt håll var vi — och jag framhäver det med kraft — så angelägna att få problemet med arbetsmiljön i befintliga hus löst att vi på detta sätt ville åstadkomma en enklare och snabbare handläggning av låneärendena. Socialdemokraterna i utskottet har i reservationen 2 tagit upp en fråga som väckts i motionen 1976/77:33 av vpk. I motionen föreslås ett uttalande att en förbättring av arbetsmiljön för sophämtningen inte bör belasta hyresgästerna. Motionärerna tycks alldeles ha glömt bort att hyrorna bruksvärderas och inte sätts med hänsyn till den enskilda fastighetens kapitalkostnader. På den grunden faller motiven för ett bifall till motionskravet. Men även om en större ombyggnad av ett soprum skulle ha påverkat hyresnivån, skulle säkert de flesta hyresgäster bära en sådan kostnad med jämnmod. Det gör man ju i de kooperativa husen. Jag är helt övertygad om att alla de hyresgäster som har präglats av och själva bär upp solidaritetstanken ställer upp för att ge sophämtarna en berättigat förbättrad arbetsmiljö. I varje fall när vi socialdemokrater inga tvivel på den punkten, och därför har vi reserverat oss mot yrkandet nr 3 i vpk:s motion. F. ö. utgår jag från att det i huvudfrågan råder samstämmighet inför den kommande voteringen. Herr talman! Vid några tillfällen under senare år har riksdagen diskuterat och beslutat åtgärder för att på olika områden i det svenska samhället förbättra miljön. Miljöfrågan har glädjande nog fått prioritet i den politiska debatten. Även i de sammanhang då riksdagen har diskuterat en eventuell återflyttning till Helgeandsholmen har miljöfrågorna spelat en icke oväsentlig roll. Och då har det gällt att bilda en miljö som är tänkt att verka under ett långt tidsperspektiv. I dag gäller debatten en annan miljö — den som för sophämtarnas del konstitueras i fastigheter av vilka åtskilliga har byggts under 1800-talet. En del av dessa fastigheter har självfallet under årens lopp förbättrats — dock utan att tillgängligheten för sophämtningen i någon nämnvärd utsträckning har förbättrats. Att hämta sopor — att städa bort efter andra — har varit ett slitjobb utan den uppskattning och respekt som yrket förtjänar. Nu finns material och förslag från olika arbetsgrupper och ett antal remissvar som mer än väl räcker till för att fatta ett beslut som tillmötesgår de fackliga kraven. Alla försök att åstadkomma förbättringar genom frivilliga överenskommelser har i allmänhet misslyckats. De fackliga organisationerna har gett upp hoppet om framgång — därtill är motståndet från fastighetsägarhåll alltför markant. Arbetsgrupperna delar helt denna bedömning och föreslår lagstiftning även för befintliga fastigheter. Enbart i Stockholm har 40 000 anmärkningar riktats mot direkta missförhållanden vid 16 000 hämntningsställen. Det är 55 96 av alla soprum i Stockholm. Strejken bland Stockholms sophämtare för några år sedan gav problemet om arbetsmiljön för dessa utsatta grupper en blixtbelysning. De flesta hyresgäster har oftast bara en vag aning om soprummets arbetsmiljö i fastigheten. Åtskilliga fastighetsägare torde heller aldrig besöka fastighetens avdelning för sopor — den får i allmänhet sköta sig själv, ägaren förutan. Man öppnar luckor, vänder kanske bort huvudet av stanken, släpper ner soporna — många utan att ens paketera skräpet. Gamla sillburkar, glas, använda blöjor, bindor, utklämda filmjölkspaket, matrester, ölbrukar, flaskor och annat kastfärdigt dimper ner i soprummen och bildar sophämtarnas arbetsmiljö. I en del fastigheter — som också utlämnats i bostadsministerns proposition — måste sophämtarna ösa över skräpet från större uppsamlingskärl. Många fastigheter har dålig belysning, trånga korridorer och trappavsatser. Det är alltid längst ner i de mörkaste och svårast åtkomliga delarna av fastigheten som sophämtarna letar sig fram. Det finns exempel på takhöjder som inte är mer än 1,40 m. Inte att undra på att utslagningen av sophämtare sätter in i mycket tidiga skeden. De tunga lyften och slitet med de tunga sopsäckarna tär hårt på kroppskrafterna. Värst utsatta är knän, ben och ryggar. Vid dåligt väder ökar dessutom olycksfallsrisken utomhus, där sophämtarna har att ta sig fram med säcken till sopbilen.

Vi ansluter oss helt till de resultat som uppnåtts i arbetsgrupperna och delar deras välmotiverade uppfattning. Vår motion nr 32 — och i konsekvens därmed också reservationen i anslutning till civilutskottets betänkande nr 6 — är för oss ett självklart ställningstagande. Det återstår att se hur de ledamöter inom centern och folkpartiet, som har egna erfarenheter från arbetslivet, kommer att ställa sig i denna fråga. Vi får ofta höra att de har ett inslag av löntagare i sina partier och då är detta en omröstning där det förhållandet bör kunna komma till uttryck. För den som bär upp solidaritetstanken mellan olika samhällsgrupper kan valet inte vålla några problem. Det gäller att bestämma sin position i en fråga där fastighetsägarnas ekonomiska intressen kolliderar med sophämtarnas krav på en godtagbar arbetsmiljö. Röstsiffrorna kommer att visa vilka ledamöter det är i Sveriges riksdag som ställer upp som beskyddare av arbetsmiljön.

Herr talman! Det är ingenting ovanligt, snarare en ”regel utan undantag”, att de yrkesverksamma som har att svara för den service som är nödvändig dels för den allmänna trivseln, dels för att samhället över huvud taget skall fungera är satta på undantag. Både när det gäller löner och när det gäller arbetsförhållanden värderas de utan hänsyn till sin samhällsnödvändiga uppgift. Men om verksamheten av någon anledning inte fungerar, går kritiken oftast ut över de anställda i stället för att förutsättningarna för arbetets genomförande granskas. För renhållningsarbetarna, som i dag är aktuella, gäller att det var först i samband med strejken i maj månad 1975 som ansvariga och allmänhet fick klart för sig vad deras arbete egentligen betyder. När större delen av Stockholm lamslogs därför att de entreprenadanställda sophämtarna strejkade i 14 dagar, då först uppmärksammades deras arbetssituation, och renhållningsarbetarna fick ett eget yrkesvärde. Strejken gällde närmast deras ofta olidliga arbetsförhållanden: Strejken fick i varje fall till följd att en utredning, AIR, som står för arbetsgrupp i renhållningsfrågor, tillsattes av gatunämnden i Stockholms kommun. I gruppen har ingått representanter för bl.a. fackföreningar, myndigheter såsom yrkesinspektionen och hälsovårdsnämnden, fastighets och byggnadskontoret samt bostadsintressenter från båda sidor, en från alla synpunkter allsidig sammansättning. Därför är det svårt att förstå vad bostadsministern är ute efter, när hon föreslår tillsättandet av en ”ny och mera allsidigt sammansatt arbetsgrupp”. Vad förväntar sig bostadsministern av denna nya arbetsgrupp? Vid sin undersökning övertygades AIR ganska snabbt om att det fanns underlag för sophämtarnas strejk. Sophämtarnas arbete var inte bara smutsigt utan också från olyckssynpunkt farligt på grund av alla undermåliga hämtningsplatser. Trots att en lokal hälsovårdsordning för Stockholm föreskriver hur soputrymmen och transportvägar skall vara anordnade och skötas för att tillgodose såväl arbetarskydds som hälsovårdssynpunkter, visade det sig i den kartläggning som gjordes att över hälften eller 55 26 av hämtningsställena hade anmärkningar på arbetsmiljön och hygienen. Totalt framfördes 40 000 anmärkningar mot 16 000 hämtningsställen. Undermåligheter kan långt ifrån alltid hänföras till kostnadsskäl. Många förbättringsåtgärder kan inte påstås vara särskilt kostnadskrävande. Exempel kan tas ur arbetsgruppens rapport. Det kan gälla dålig belysning, föremål som blockerar transportvägen, trasiga trappsteg, obefintliga ledstänger i såväl in som utvändiga trappor, dörrar och låsanordningar som inte fungerar samt vintertid bristande snöskottning och sandning. Oftare tömning är en åtgärd som kan förbättra förhållandena vid dåliga hämtningsställen, där det är så trångt att bara en person får plats att släpa de alldeles för stora säckarna. Det finns i Stockholm fortfarande ca 50 000 ställ för 530-literssäckar som nu håller på att bytas ut. I stort sett är det samma brister som orsakar de flesta olycksfallen, enligt den kartläggning som arbetsmedicinska institutet utförde redan i september 1971. Bedömningarna gjordes på 252 besökta hämtningsställen. Resultatet visar att den största risken då utgjordes av kringflygande glassplitter vid krossning av sopor i sopbilar. Vintertid utgjorde halkan en betydande risk. Dålig belysning var en vanlig faktor liksom hala och slitna trappsteg, branta trappor, trånga korridorer etc. Arbetsgruppen AIR:s undersökning, som avslutades i augusti i år, tyder inte på så särskilt stort intresse för åtgärdande av olycksfallsriskerna, då i princip alla problem kvarstår. Jag skulle vilja påstå att det tyder på en medveten nonchalans från ansvarigt håll mot renhållningsarbetarnas arbetsmiljö, deras liv och hälsa. Om man ser på de 15 typfall som arbetsgruppen utvärderat och som illustreras med bilder i rapporten — avskräckande bilder som också funnits i pressen — kan man konstatera att soporna, som bara växer i mängd, transporteras bort på samma sätt i dag som för 100 år sedan. De måste bäras bort. Det är skandal att inte förrän sophämtarna strejkade blev deras krav på förbättrad arbetsmiljö uppmärksammad. Man räknar med att 8-10 års arbete är vad de flesta orkar med i yrket innan de är utslitna på ett eller annat sätt. Ryggar och knän är det som ofta knäcks. Bara två å tre av Stockholms 600 sophämtare klarar sig till pensionen. Jag har haft kontakt med sektion 2 i Kommunal-Ettan, som är de kommunalanställda renhållningsarbetarnas organisation i Stockholm, vars ordförande har deltagit i arbetsgruppen. Där är man helt överens om att det inte är i nybyggnationen som problemen nu finns, eftersom utbildat fackligt folk numera granskar samtliga ritningar i nybyggnationen. Problemet med sophämtarnas arbetsmiljö finns i det befintliga bostadsbeståndet, där soputrymmena är förlagda långt ned i en källare utan tanke på att soporna måste transporteras därifrån. Problemen har också förvärrats i samma utsträckning som sopmängden ökat. AIR-gruppens medlemmar, som är eniga i sina krav, säger i tidningen Kommunalarbetaren att de är besvikna över att frågan inte har förts till beslut under höstriksdagen. Frågan är enligt deras mening tillräckligt utredd. Deras utredning är f. ö. inte den enda som gjorts på detta område. Flera nämns i betänkandet, bl.a. den som gjorts under huvudmannaskap av K-konsult och Göteborgs kommun. Det är också en diger rapport om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö som nu ligger klar för tryck. Den ger verkligen svart på vitt på att renhållningsjobbet i sig innehåller nästan alla ingredienser en dålig arbetsmiljö kan ha. Rapporten kommer att överlämnas i januari till arbetarskyddsfonden, som stått för undersökningskostnaden, 1,2 milj.kr. Vidare har AIR-gruppen uppvaktat den förra regeringen för ca ett år sedan, med krav om att byggnadsstadgan skulle ändras så att krav kunde ställas på ombyggnad av soprum och transportvägar också i gamla fastigheter. Lagändringen behövs för att man skall kunna gå ut och kräva förändringar och förbättringar. Det finns alltså inga skäl för bostadsministern att skjuta den här frågan på framtiden på grund av brist på underlag för ett konkret beslut. Det som återstår är att ta fram de ekonomiska resurserna i form av statliga bidrag eller lån som täcker kostnaderna för åtgärder i syfte att åstadkomma godtagbar avfallshantering. Det finns, som här har sagts, inom bostadsministerns eget parti flera röster som gjort sig hörda i de senaste dagarnas pressdebatt, sedan beskedet kom om förskjutningen och att en ny utredning skulle tillsättas, och som uttalat sig mot det förslaget. Det nya finansborgarrådet i Stockholm, som var med och drev igenom AIR-utredningens förslag, finner ingen anledning till att beslutet skjuts på framtiden. Sophämtarna känner sig svikna. Våra sopor är deras arbetsmiljö. Borde inte alla vara överens om omedelbara förändringar? De senaste dagarnas pressdebatt om regeringens proposition har i varje fall medverkat till att sophämtare, facket och entreprenörföretaget i Stockholm enats mot fastighetsägare och regeringen. Deras tålamod är slut. Nu väntar de på handling och avvaktar röstresultat.

Herr talman! Regeringens förslag om förbättring av sophämtarnas arbetsförhållanden har väckt mycket debatt, inte minst i Stockholmspressen. Saken har framställts ungefär så här: Å ena sidan finns regeringspartierna, mer eller mindre manipulerade av fastighetsägarintressena, som är fullständigt döva för de förhållanden under vilka sophämtningen äger rum och som vägrar att vidta några som helst åtgärder för att komma till rätta med förhållandena. Å andra sidan har vi en opposition s-vpk som energiskt arbetar för att få någon förändring till stånd. När man lyssnat till herr Lindkvists inlägg kan man förstå att diskussionen och skriverierna får den här utformningen. Han lyckades under hand dra upp adrenalinproduktionen ju längre han talade. De sex månader som vi räknar med skall vara skillnaden mellan de olika ikraftträdandebestämmelserna fick han att bli skamliga. Om jag inte minns fel har herr Lindkvist suttit i riksdagen hela 1970 talet samt några år på 1960-talet. Jag kan inte finna att han någon enda gång har ställt något förslag till ändring av byggnadslagens bestämmelser som skulle ha kunnat lösa dessa problem. Nu skulle det vara skamligt att införa bestämmelserna för det resterande fastighetsbeståndet litet senare. Det påhoppet får vi finna oss i. Vi får trösta oss med att det är betydligt mera skamligt att dessa missförhållanden funnits under de många år socialdemokraterna regerat, då herr Lindkvist kunde haft kontakter och kommit med ändringsförslag. Nej, det finns inte sådana jättelika motsättningar mellan oss. Man måste ha mycket god fantasi för att konstruera fram någonting sådant. Det är tvärtom, som herr Lindkvist också sade: i den utredning som gav grunden för det förslag som nu finns i propositionen — det var alltså en partssammansatt utredning — var man helt överens om att missförhållanden föreligger och skall rättas till. Vi är också eniga i civilutskottet att tillstyrka departementschefens förslag när det gäller nybyggnader och ombyggnader. Den motsättningen finns alltså inte, som herr Lindkvist och socialdemokraterna målar upp i sin reservation. Man har insett förhållandena, och regeringen avser att arbeta för att få dem lösta. Regeringen har valt att arbeta snabbt och lagt fram en proposition som omedelbart kan se till att vi inte fortsätter med att skapa dåliga arbetsförhållanden för sophämtningen i nybyggnationen. Detta borde egentligen vara så självklart att det inte behövde finnas med någon sådan bestämmelse i byggnadsstadgan. Bestämmelserna gäller också när man bygger om en del av eller hela fastigheten. Det är ju väldigt angeläget att detta kommer i gång, eftersom ombyggnadsverksamheten har stor omfattning och beräknas ha det också under de närmaste åren. Man skulle naturligtvis ha kunnat tänka sig att regeringen i stället för att vara ambitiös och snabbt lägga fram ett förslag till lösning hade väntat med att göra beredningen av ärendet klar, såsom man säger i propositionen, samt kommit med ett samlat förslag till riksdagen senare, dvs. under 1977. Men det är ju inte fråga om att göra någon ny utredning —- det har gång på gång upprepats i denna debatt — utan det är fråga om att komple'tera utredningen på det område där den nu, kanske på grund av kritik mot att den inte varit rätt sammansatt, inte har täckt in allt. I civilutskottets betänkande gör vi på s. 4 och 5 en uppräkning av en del av de frågor som bör vara redovisade i en proposition till riksdagen, så att man kan fatta beslut om detta. Det är kostnadskonsekvenserna, det är den likviditetsmässiga finansieringen, det är avvägningen mellan kostnader och nytta när en tänkbar lösning kan innebära att hyresgäster får avstå från en viss service, en viss bekvämlighet som de har i dag. Det är också fråga om vem som på sikt skall betala kostnaderna liksom — som herr Lindkvist var inne på — om eventuella skadestånd till lokalhyresgäster. Detta skall arbetsgruppen gå igenom och lägga fram förslag om. Jag vill här notera låt mig säga en begynnande annan praxis i utskottsarbetet. När man haft uppe frågor i utskottet som varit föremål för utredning har det varit rätt vanligt att man avstått från ställningstagande i riksdagen innan utredningen framlagt sina förslag, i all synnerhet om ärendet avancerat så långt att det varit föremål för beredning i kanslihuset. Då har det i varje fall från socialdemokraternas sida aldrig varit fråga om att man skulle gå före med ett beslut här i riksdagen. Det har vi också accepterat, eftersom det ju är bättre att få beredningen gjord i kanslihuset. Nu vill socialdemokraterna inte agera på det sättet. Det är ingenting som jag kan kritisera socialdemokraterna för — jag bara konstaterar faktum. Vi i civilutskottet har enhälligt anslutit oss till propositionens förslag när det gäller nybyggnader och ombyggnader. Från utskottsmajoritetens sida ansluter vi oss även helt till propositionens bedömningar i övrigt. Vi har en positiv inställning till att de här frågorna skall lösas, och vi har tagit fasta på statsrådets klara uttalande i propositionen att man skall arbeta snabbt med de återstående frågorna.

Jag är angelägen om att understryka att det inte finns någon sådan skillnad i uppfattning när det gäller arbetsmiljöproblemen för sophämtarna som herr Lindkvist ville ge sken av i sitt inlägg. Vi noterar också från utskottsmajoritetens sida att det kan vara riktigt att de här förhållandena regleras genom bestämmelser i byggnadslagen. Det utesluter naturligtvis inte, eftersom förhållandena tydligen varierar kraftigt i olika delar av landet, att det under tiden ändå kan göras frivilliga insatser för att rätta till sophanteringen och att det kan vidtas kommunalpolitiska åtgärder som förbättrar förhållandena för dem som arbetar med sophämtningen. För att över huvud taget kunna lägga fram den här reservationen har socialdemokraterna måst bygga upp argumentationen på att de inte tror på departementschefens uttalande att det skall göras en snabb utredning och på att de inte heller tror på ambitionen. De säger att de inte kan finna sig i att den här frågan skall lösas endast med hjälp av den successiva förnyelsen av bostadsbeståndet. Det är då bara att konstatera den skillnaden. Vid en jämförelse med majoritetens skrivning kan man notera att socialdemokraterna i sin reservation egentligen inte gör någonting annat än slår in öppna dörrar. Jag tänker inte nämna något namn men skall återge ett uttryck som tillskrivits många, nämligen detta: Verkligheten är socialdemokratins värsta fiende. Även socialdemokraterna har när de skrev sin reservation måst inse att det finns en verklighet. Det är inte så enkelt som man velat ge sken av i debatten: att å ena sidan står regeringen och dess majoritet här i riksdagen som inte vill göra någonting, å andra sidan den socialdemokratiska och kommunistiska oppositionen, som vill att sophanteringens intresse till varje pris skall tillgodoses. I reservationen skriver socialdemokraterna om höga kostnader, byggnadstekniska hinder, kulturhistoriska värden — som eventuellt skulle behöva tillspilloges, om man är tvungen göra vissa ingrepp i en fastighet — samt husets livslängd, som också herr Lindkvist talade om i sitt inlägg. Detta innebär att man räknar med att en hel del avvägningar måste göras när det gäller de olika intressena.

Herr Lindkvist tillskrev nästan regeringen ansvaret för att folk bär sig illa åt genom att slänga sopor från sina lägenheter. Men det klarar ju ingen lagstiftning i världen, utan människorna måste på ett annat sätt lära sig att paketera soporna, så att de blir lätthanterliga för dem som skall se till att det är snyggt och rent omkring oss. Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan vill jag understryka den positiva inställning till lösningen av de här frågorna som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning. Vi räknar med att det endast blir fråga om en kortare tidsförskjutning, jämfört med vad som föreslås i den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Herr Mattsson sade att jag inte tidigare gjort några ansatser i riksdagen för att driva de här frågorna, och det har han alldeles rätt i. Det är nämligen så, som jag sade i mitt anförande, att det har gjorts fyra utredningar i Stockholm, nämligen åren 1968, 1971, 1972 och 1973. Alla har syftat till att nå frivilliga uppgörelser med de privata fastighetsägarna. Det har nu de facto misslyckats. Nu kommer fackföreningsrörelsen hit till riksdagen och säger att den vill att det i riksdagen skall aktualiseras en lagstiftning på precis samma sätt som arbetsgrupperna har föreslagit. Det är det förslaget som vi har fört fram till ett avgörande. Så arbetar vi inom arbetarrörelsen, fackligt och politiskt i samverkan, för att lösa svåra problem för löntagarna, i det här fallet för dem som arbetar med sophämtningen. Sedan säger herr Mattsson att det hör till ovanligheterna att man tar upp en fråga som är under utredning. Jag vill då tala om för herr Mattsson att vi har väckt den här motionen i anledning av en proposition från den borgerliga regeringen. Det är bostadsministerns proposition nr 31 som har gjort att vi väckt en motion och avgett en reservation i anslutning till utskottets betänkande. Kanske herr Mattsson vill berätta vad det är för slags utredning som är på gång. Vi är nog i allmänhet litet okunniga om vad det är fråga om. Vi vet att en utredning skulle tillsättas men vi vet inte om den har startat. Sedan är herr Mattsson mycket nöjd med att man kan ge ett positivt besked. Ett positivt besked om vad? Är det ett besked om att en ny lagstiftning skall träda i kraft den 1 januari 1978? — Men vad skall den lagstiftningen innehålla? Var ligger ambitionsnivån? Vilka är kraven från den borgerliga regeringens sida? Någon mening måste ändå utredningen ha — och det blir väl då att man skall ta större hänsyn till de privata fastighetsägarnas intressen. Kom inte och säg att det saknas material i den här frågan! Jag tror att Sveriges riksdag och andra beslutande församlingar skulle ha känt sig mycket lyckliga om det inför andra beslutsåtgärder funnits ett så stort sakligt material som det finns beträffande sophämtarnas arbetsmiljö. Jag tror att herr Mattsson skall fundera över det litet grand.
Herr talman! Herr Lindkvist kan naturligtvis använda den metoden att han talar om att man löser frågorna genom facklig och politisk samverkan. Men det befriar inte den tidigare socialdemokratiska regeringen eller den socialdemokratiska riksdagsgruppen från ansvaret att ha hållit sig underrättade om hur det ser ut i verkligheten. Han säger själv att man har gjort ett flertal utredningar. Ingen utredning har lett till önskat resultat, dvs. verkligt praktiska åtgärder som förbättrade sophämtningspersonalens arbetsmiljö. Det är därför jag gjort kommentaren att det under 40 års tid har varit socialdemokrater i regeringen och att under denna tid sopåkarnas arbetsförhållanden inte har förbättrats. Det har väl blivit litet bättre i nybyggnation och i samband med ombyggnader, men det har ändå funnits kvar mycket att kritisera. Först när det blir en ny regering, som verkligen griper sig an frågan, anmärker ni på ett kortare uppskov med ikraftträdandet av lagstiftningen — som görs för att man skall få ett bättre underlag för riksdagsbeslutet. Jag sade själv att det inte behövs någon ny utredning om de verkliga förhållandena, utan vad utredningen behöver kompletteras med är det jag läste upp ur civilutskottets betänkande. Det är det man vill ha fram. Sedan kan man diskutera ambitionsnivån. I propositionen sägs att denna fråga skall ytterligare beredas för att det skall kunna läggas fram ett nytt förslag. Herr Lindkvist måste väl ändå förstå att om man inte tänker vidta några åtgärder behöver man över huvud taget inte lägga fram förslag till riksdagen — då skulle ju läget vara oförändrat. Nu finns en signal till åtgärder i det som regeringen redan föreslagit när det gäller nybyggnader och ombyggnad.
Herr talman! Herr Mattsson envisas med att säga att det som har inträffat beträffande dessa fyra utredningar inte befriar vare sig den socialdemokratiska regeringen eller den socialdemokratiska riksdagsgruppen från deras ansvar för sophämtarnas arbetsmiljö. Jag kan trösta herr Mattsson med att om man från fackligt håll tidigare hade beggärt en lagstiftning hade den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställt upp till sista man. Det är helt klart. Jag kan tillägga att om vi efter valet hade haft en socialdemokratisk regering skulle vi haft ett förslag att behandla i riksdagen i dag om en retroaktiv lagstiftning — i enlighet med den motion som socialdemokraterna har väckt. Nu pratar herr Mattsson om ett kortare uppskov, men kom ihåg att arbetsgrupperna föreslog en lagstiftning med giltighet från den 1 januari 1977. På grund av att tiden är långt framskriden har vi emellertid föreslagit att den skall gälla fr.o.m. den 1 juli. Alla lagstiftare vet att ett beslut i riksdagen om en lag börjar få verkningar redan innan lagen formellt har trätt i kraft. Ett beslut nu skulle innebära stora fördelar när det gäller att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som vi här diskuterar. Herr Mattsson säger vidare att de åtgärder som är aktuella nu skall komma tillbaka i proposition till riksdagen, och han vill att vi skall tro på vad utskottsmajoriteten här uttalar. Vad är det vi skall tro på? Att det kommer en proposition förefaller ganska klart, men var kommer ni att lägga er i ambitionsnivån? Säg någonting här inför kammarens ledamöter om detta! Jag tror att ni kommer att lägga er på en lägre ambitionsnivå än vad socialdemokraterna önskar. Men övertyga mig gärna om att ni kommer att lägga fram samma förslag ett halvår senare! Om det är det herr Mattsson menar, säg det då, så att vi vet vad vi diskuterar!
Herr talman! Övertyga herr Lindkvist kan jag inte, eftersom herr Lindkvist inte vill bli övertygad. Han har tillsammans med de andra so cialdemokraterna i utskottet byggt upp reservationen på misstro mot majoriteten. Om man har tilltro till en så klar skrivning som den civilutskottet presterat, förstår man att reservationens krav egentligen inte innebär något annat än att man slår in öppna dörrar. Jag noterar på nytt att inte heller den socialdemokratiska reservationen löser alla problemen. Man förordar därför anvisningsarbete i detta sammanhang. Utskottsmajoriteten väljer att invänta den ytterligare beredning och det klarläggande av en del av dessa frågor som kommer i samband med en proposition, i stället för att överlämna det till anvisningsarbetet.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 6 behandlas vår tids mest eftersatta arbetsmiljöproblem. Att regeringen och utskottsmajoriteten nu motsätter sig att man tar ett steg för att rätta till sophämtarnas arbetsmiljö upplevs i dag av många som direkt skandalartat. Uppenbarligen lägger sig borgarna nära de önskemål som framställts från fastighetsägarna och kapitalägarna. Det uppskov med lagstiftningen som utskottsmajoriteten begär är onödigt och måste betecknas som ett upprörande bevis på bristande förståelse för de fruktansvärda arbetsmiljöproblem som det i själva verket handlar om. Anmärkningsvärt är också att omsorgen om fastighetsägarnas intressen fått stå framför löntagarintresset i så hög grad i det här ärendet. Här har alltså de borgerliga partierna än en gång ställt sig bakom de starka kapitalintressena på den egna sidan i stället för att medverka till förbättringar för svårt utsatta löntagargrupper. Nu är det på det viset att krav på radikala förändringar i arbetsmiljön kostar pengar. På sikt måste det dock slås fast att arbetsmiljöinvesteringar alltid blir lönsamma. Vad det i själva verket är fråga om är en avvägning. Denna får ske mellan dels behovet av en lagstiftning som täcker alla befintliga hus, dels fastighetsägarintresset. Regeringens avvägning är här riktad mot sophämtarna. Att lagen bör täcka hela området av fastigheter — alltså även befintliga hus — tror jag inte någon sätter i fråga. Här har också under debatten anförts ett otal exempel på fullständigt vidriga arbetsförhållanden som finns ute på fältet. Kostnadsaspekten anförs nu från borgerligheten som ett huvudskäl till att det inte skall bli någon generell lagstiftning. Detta måste vi kraftfullt tillbakavisa helt i den anda som Oskar Lindkvist nyss har gjort här i kammaren. De arbetsmiljöer det här gäller är av det slaget att det knappast kan bli fråga om en avvägning mellan nytta och kostnader, som utskotts majoriteten så utmanande uttrycker sig. I själva verket rör det sig här om vilken syn man har på människan i arbetet, hennes roll och hennes funktion där, och om människans beroende av förhållandena på arbetsplatsen. Sophanteringens arbetsmiljöer tillhör de värsta. Därför måste kraftfulla åtgärder snarast sättas in för att förbättra förhållandena. Utvecklingen i samhället i övrigt innebär att vi ständigt kan notera förbättringar på skilda områden för människorna. Det kan man inte säga om dem som arbetar med sophämtningen i äldre fastigheter. Här gäller det att angripa själva problemet, och det kan göras om riksdagen röstar för de socialdemokratiska reservationerna. Jag kan inte underlåta att också påpeka att det under senare tid har gjorts angrepp på sjukförsäkringssystemets roll när det gäller frånvaron i arbetet. Vi har också här under debatten fått vittnesmål om vilken kraftig utslagningsprocess den här typen av arbete innehåller. Jag vill påminna dem som deltar i debatten kring den höga sjukfrånvaron i företagen om den debatt vi för i dag och ber dem koppla den till frånvaroproblematiken. Det är tyvärr på många områden fortfarande den höga personalomsättningen och sjukfrånvaron som minskar risken för människorna i arbetslivet att utsättas för skador. Det finns enligt min mening inga bärande skäl att fördröja en sanering av en arbetsmiljö av det slag som sophämtningsarbetet omfattar. Men istället har borgerligheten valt att gå på en förhalningstaktik. Man skyggar inför kostnadsaspekten och accepterar därmed t. v. att denna utsatta arbetsgrupp skall hotas till hälsan i sitt arbete. Den nya regeringen har lagt ett förslag som behandlar avfallsproblem i andra sammanhang, en verksamhet där ingen människa veterligt hittills har kommit till skada.

Herr talman! Riksdagsmajoriteten har ju ställt vänsterpartiet kommunisterna utanför utskotten, och därför har vi inte haft möjlighet att i det här sammanhanget avge någon reservation. Däremot har vi motionerat och ställt oss helt bakom de krav som sophämtarna framfört. Vi har också här gått längre än de reservationer gör som socialdemokraterna i utredningen har avgivit. Fru Nordlander har för vpk:s räkning berört själva arbetsmiljön för den yrkesgrupp som har ett av de tyngsta och mest påfrestande jobben i det här landet. Jag skall i mitt inlägg beröra finansieringen, men kan 110 inte låta bli att även göra några kommentarer till arbetsmiljön. Den reaktionära syn som departementet och utskottsmajoriteten har gett till känna gentemot den yrkesgruppen står i bjärt konkrast till de åtgärder som föreslås av sophämtarna själva.

Att andra människor bryter ryggar eller sliter ut leder i ben och armar vilket medför en utslagning i förtid bekymrar inte dessa profitörer mer än att det till slut blir svårt att få tag på någon som vill fortsätta att utföra jobbet när de som nu gör det har tagit slut. Att sophämtarna är en oerhört viktig yrkesgrupp visades vid den sopstrejk som ägt rum, en strejk som var nödvändig för att de skulle få gehör för kraven på arbetsmiljöförbättringar. Den socialdemokratiska regeringens oförmögenhet eller ovilja att ge skyddsombuden sådan makt att förbättringar kunnat komma till stånd långt tidigare och utan att strejk behövt vidtas är bara att beklaga. Den nya regeringen vill inte tillmötesgå kravet på att förbättra soprummen i befintliga hus med motivering att det behövs en ny utredning, då kostnaderna inte kan överblickas. Man måste här ställa frågan: Vad skall utredningen syfta till? Att arbetsmiljön är direkt undermålig är helt klart och fastlagt både i debatten och i tidigare utredningar. Det enda utredningen kan komma att leda fram till är hur fastighetsägarna skall kunna slippa ifrån att betala det de skall betala, hur de skall undgå att bekosta de arbetsmiljöförbättringar för sophämtarna som är ett helt oundvikligt krav. Sveriges fastighetsägareförbund anger i sitt remissyttrande också kostnadsaspekten som skäl till att inte behöva vidta förändringar av det slag som erfordras för att ge sophämtarna drägliga arbetsmiljöförhållanden. Det är ingen överraskning att man anför kostnadsskäl för att motsätta sig förbättringar för arbetare så länge det finns nya arbetare att tillgå, och en ekonomiminister som också vill ha en arbetslöshetsarmé, klar att hoppa in — f. ö. samma inställning som den Svenska arbetsgivareföreningen ger uttryck för. Då är det inte nödvändigt med så betydande förändringar, det är ju bara att stoppa in en ny kugge i maskineriet när någon av de gamla kuggarna har tagit slut! För att väcka opinion mot förändringar som syftar till att förbättra arbetssituationen för soparbetarna försöker fastighetsägarna mana fram motsättningar mellan å ena sidan sophämtarna och å andra sidan hyresgästerna. Det är inte på det viset att det finns ett motsatsförhållande mellan dessa båda grupper. Tvärtom är det på det viset att det råder gemensamma intressen mellan sophämtarna och hyresgästerna. Ett bättre förhållande i befintliga hus innebär ju exempelvis att varken sophämtarna eller hyresgästerna behöver krypa ned i källaren i sopangelägenheter. Soprummet blir förlagt till bottenplanet, och i vissa fall kommer också sopnedkast till stånd — förbättringar som kommer både hyresgäster och soparbetare till godo. För att klara finansieringen har vänsterpartiet kommunisterna föreslagit statliga lån till ombyggnationen. Vi har gjort detta — inte av omtanke om fastighetskapitalet, utan för att man inte skall kunna skylla på penningbrist för att slippa verkställa förbättringarna. Det är alltså i sophämtarnas och hyresgästernas intresse som vi föreslagit lånemöjligheterna. Vi ansluter oss därför till den socialdemokratiska reservationen 3 i betänkandet. Den tillgodoser helt vårt motionsyrkande. Till herr Mattsson skulle jag vilja säga att bidrag till förbättringar av befintliga bostadsmiljöer f. n. utgår, och det har alla partier varit överens om. Jag tycker därför inte att det borde vara förvånande för herr Mattsson att vänsterpartiet kommunisterna också vill anvisa bidrag och lån till förbättringar av framför allt sådana här miljöer. När det gäller frågan om att kostnaderna inte skall belasta hyresgästerna anser vi det av flera skäl nödvändigt med ett uttalande av riksdagen. För det första för att slå fast att det under inga omständigheter är hyresgästerna som skall stå för kalaset. För det andra för att slå bort de krav från fastighetsägarna som dessa säkerligen kommer att ställa i olika sammanhang i syfte att kompensera sig själva för kostnaderna. För det tredje för att socialdemokraternas reservation nr 2 inte innebär några garantier i den vägen för hyresgästerna. Det kan anses osannolikt att en hyreshöjning, enligt bruksvärdesprincipen, i normalfallen skall kunna komma till stånd. Bruksvärdesprincipen gäller bara de lägenheter som uthyrs till bostadslägenheter. Alla övriga lägenheter som uthyrs till småaffärer, hantverkare och liknande ställs med socialdemokraternas reservation inför risken av nya hyreshöjningar som motiveras med kostnaderna för ombyggnation av soprum och liknande. Reservationen innebär inte några garantier mot hyreshöjningar. Det kan också — även om det är osannolikt i normalfallet — bli så att hyreshöjning kan komma till stånd även för bostadslägenheter. Det är för att slå vakt om alla hyresgästers intressen som vi vill att uttalandet skall komma till stånd. För det fjärde kommer ett uttalande av det slag som föreslås i vpkmotionen att klargöra för opinionen på ett bättre sätt vad det hela rör sig om. Fastighetsägarna kommer, som jag tidigare sade, att försöka ta alla chanser till kompensation. Det kan de göra genom att skicka ut meddelanden med krav om hyreshöjningar med anledning av ökade kostnader. Det finns utan tvivel många människor i detta land, som av okunnighet om hyreslagstiftningen eller för att slippa bråka tyvärr kommer att finna sig i kraven, därför att de är rädda att bli ställda på gatan. Ett uttalande från riksdagen om att kostnaderna för förbättringar av soprummen eller andra åtgärder som vidtas för att göra sophämtarnas Situation någorlunda dräglig inte får belasta hyresgästerna skulle utan tvivel försvåra för fastighetsägarna att kompensera sig. Vänsterpartiet kommunisterna ställer helt upp på sophämtarnas sida i deras krav på en vettig och dräglig arbetsmiljö. Men vi vill inte ställa detta krav som en motsättning mot hyresgästerna. Vi ställer också upp på hyresgästernas sida, då vi anser att det endast är fastighetsägarna som skall bekosta den förbättrade arbetsmiljön. Vpk står helt på sophämtarnas och hyresgästernas sida emot de reaktionära krafterna, som representeras av regering och fastighetskapital.

Herr talman! När jag suttit och lyssnat på debatten har jag förundrat mig över att herr Lindkvist talar med så högt röstläge. Jag skulle tro att förklaringen är ungefär den som herr Mattsson tidigare angav, nämligen att socialdemokraterna efter sitt långa regeringsinnehav har litet dåligt samvete för att de underlåtit att framlägga förslag som hade gjort det möjligt för sophämtarna att få en bättre arbetsmiljö. Jag är den första att säga att de har en katastrofalt dålig arbetsmiljö f.n. Jag skall citera den socialdemokratiska motionen, vars första namn är Oskar Lindkvist: ”Sophämtarna lämnas att fortfarande arbeta under förhållanden som inte skulle godtas på andra områden — i en arbetsmiljö som i många fastigheter är rent 1800-talsmässig och en skamfläck för samhället.” Jag skriver under på det. Det förvånande är att det inte under alla år har kommit några förslag till förbättringar. Vad ärvde jag när jag kom till departementet den 8 oktober? En utredning, vars ledamöter jag utgår ifrån hade goda ambitioner att åstadkomma någonting, men som under remissomgången visade sig ha luckor. Jag kan omtala att de sista remissyttrandena kom in till departementet omkring den 15 oktober eller kanske något senare. Då upptäcktes de här luckorna. Vad hade jag då att välja på? Jo, antingen att göra kompletteringar till utredningen, alltså underlåta att över huvud taget lägga någon proposition nu utan vänta till 1977, eller att dela på nybyggnad och ombyggnad och återkomma beträffande befintlig bebyggelse. Jag valde att framlägga en delproposition. Varför det? Jo, därför att vi på departementet kände till att det förekommer missar vid ombyggnad och att det fortfarande — när man har byggt om -— finns dåliga soprum och dåliga transportvägar. Det har jag ytterligare fått bekräftat under de senaste dagarna av representanter för sophämtarna. Därtill hade vi väldigt kort tid på oss att över huvud taget kunna åstadkomma denna proposition, för att det skulle komma till beslut här i riksdagen före juluppehållet. Jag vill poängtera att vi gjorde det här just för att vi hade sophämtarnas bästa för ögonen. Jag kan också omtala för kammaren, att ingen kunde vara mera ledsen än jag när jag under föredragningen blev klar över att dessa luckor fanns i utredningen och att vi var tvungna att göra kompletteringar. Många har haft invändningar, även bland de remissinstanser som man räknar med är positiva.

Jag skall inte göra några bindande uttalanden här. Men jag kan ändå peka på var man kan lägga kostnaderna. Jag anser t.ex. att det borde vara rimligt att man i botten för alla de här upprustningarna lägger en del som helt och hållet skall falla på fastighetsägarna. Men man kan också sedan för det som gäller ovanför tänka sig att hyresgästerna står för en del och dessutom att samhället bistår med något. Det är sådana här avvägningar som måste göras, och det är precis det som t.ex. HSB har skrivit i sitt remissyttrande. Jag vill också påpeka att det här inte skall bli ett långdraget utredningsförfarande. Det skall vara en komplettering till det arbete som arbetsgruppen har gjort, en komplettering av fastighetsägare, SABO och de enskilda, en komplettering av representanter för hyresgästerna och en komplettering av någon från planverket. Den här gruppen skall ha kort tid på sig och sedan skall en proposition läggas fram. Det tillhör väl egentligen ovanligheterna att en regering så klart uttalar sig för och lovar att det skall komma en proposition, som man har gjort i det här sammanhanget. När sedan majoriteten i civilutskottet anger tidpunkten den 1 januari 1978 är det helt i linje med min tidsplan. Vad är det då egentligen som skiljer oss åt, herr Lindkvist? Jo, det är ett halvår för ikraftträdandet. Men jag utgår från att vi från regeringen skall kunna komma med ett förslag som är mer genomarbetat än det som arbetsgruppen gav underlag för. Jag vill än en gång poängtera: Sophämtarnas arbetsförhållanden är skandalösa, och de måste förbättras även i befintlig bebyggelse. Låt mig få säga detta från denna talarstol. Det har talats så mycket om pressdebatt här i dag. Tyvärr har jag av någon anledning inte fått delta i den debaiten. Men det finns inga delade meningar i ambitionen.

Jag har under den tid då vi har arbetat med propositionen och över huvud taget arbetat med denna fråga blivit förvånad över att det inte har visat sig verksamt att vidta åtgärder med hänvisning till annan lagstiftning — jag tänker på arbetarskyddslagen och hälsovårdslagstiftningen. Hälsovårdsnämnden i Stockholms kommun säger vid förfrågan att man har praktiskt taget inga anmälningar mot dessa dåliga förhållanden. Jag tycker det är dessa lagar som man behöver tillämpa tills vi får det bättre ordnat i den befintliga bebyggelsen — en bättre arbetsmiljö för sophämtarna.
Herr talman! Bostadsministern har nu identifierat sig med fru Elvy Olsson i kanslihuset och samtidigt avsvär hon sig den uppfattning som samma Elvy Olsson hade i planverkets styrelse den 28 augusti 1976. Eftersom ståndpunkterna grundar sig på samma material plus ett antal tillstyrkande remissvar blir naturligtvis frågan vad skälet är till att bostadsministern har släppt den uppfattning hon gav uttryck för så sent som i slutet av augusti månad. Sedan säger bostadsministern att det skall komma en proposition. Ja, men det är inte det som är intressant; det intressanta är vad som skall stå i denna proposition. Vilken ambitionsgrad har den borgerliga regeringen när det gäller att tillmötesgå sophämtarnas arbetsmiljökrav? Var tänker regeringen lägga sin kravnivå? Det är en av de huvudfrågor som jag har ställt under debatten och som den bekymrade ordföranden i civilutskottet klarade av med att säga: ”Vi lovar att det skall komma en proposition. Det är vårt positiva besked i denna fråga.” Vilken är er målsättning när det gäller sophämtarnas arbetsmiljö? Bostadsministern klagade över mitt höga röstläge och tillskrev detta det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet. För ordningens skull vill jag säga till bostadsministern att mitt röstläge inte har någon som helst anknytning till det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet. Jag tyckte det var skäl att tala i klartext så att vi vet exakt var vi har varandra när det gäller en så viktig fråga som denna. Bostadsministern refererar i sitt anförande den socialdemokratiska motionen och skriver under på att förhållandena är skandalösa. Men samtidigt argumenterar hon för en ny utredning — ”det fanns luckor i de gamla utredningarna”. Då frågar jag: Vari består de luckorna? Utredningarna har gjorts av ambitiösa arbetsgrupper som i Stockholm har fått samtliga politiska partier bakom sig. Vad är det som fattas i detta utredningsmaterial? Enligt vårt sätt att se ingenting. Bostadsministern säger ordagrant att när hon upptäckte luckorna i utredningarna blev hon ledsen och kände sig tvingad att tillsätta en ny utredning. Vad ligger det i begreppet ”tvingad att tillsätta en ny utredning”? Det är ju bara fastighetsägarna som är direkta motståndare till en lösning av det slag som arbetsgrupperna och sedermera socialdemokraterna i riksdagsdebatten har föreslagit. Bostadsministern tar också upp remissvaret från HSB:s riksförbund. Det hade jag naturligtvis väntat att hon skulle göra. Där har nämligen HSB sagt att man tvingats ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna. Man har även fört in i debatten att förvaltningarna skall med i bilden när det gäller dessa förändringar. Vad fru bostadsministern glömde bort, och det kan ju ske i hastigheten, var att nämna att HSB:s riksförbund i princip tillstyrkte arbetsgruppernas förslag och alltså får anses stå bakom de åtgärder som den socialdemokratiska gruppen rekommenderar. Jag tror det är viktigt att säga det, eftersom detta är en viktig del av redogörelsen för HSB:s riksförbunds remissvar. Bostadsministern säger också att hon kan tänka sig att en del av merkostnaden skall falla på fastighetsägaren, en del på hyresgästerna och en del kanske på samhället. Hon säger att det hör till ovanligheterna att en regering efter så kort tid utlovar en proposition. Det hör nog inte till ovanligheterna, men det hör till ovanligheterna att en regering efter så kort tid utlovar en proposition om vars innehåll vi vet väldigt litet. När fru bostadsministern säger att en del av kostnaden skall falla på hyresgästerna frågar jag: Avser regeringen samtidigt att förändra bruksvärderingen av hyreslägenheter? Det är den värdering vi satt in på den svenska bostadsmarknaden för att åstadkomma en jämnare hyressättning.
Herr talman! Jag återkommer till herr Lindkvists höga röstläge. Det beror naturligtvis inte på socialdemokraternas långa regeringsinnehav utan på att ni låtit denna fråga bero. Då kanske man tror att om man talar väldigt högt kan man dölja detta faktum. Jag sade, vad gäller remisserna, att även de som räknas till de positiva svaren — och dit räknas bl.a. HSB:s yttrande — innehåller många invändningar, bl.a. de invändningar jag ordagrant läste upp. Det faktum att det i så många av de s.k. positiva yttrandena finns så mycket invändningar gjorde att vi på departementet kände oss nödsakade att lägga fram propositionen i två omgångar. Herr Lindkvist återkommer med frågan vad den nya propositionen skall innehålla. Detaljer är jag naturligtvis inte villig att gå in på. Men jag har läst upp vad det står i propositionen att den arbetsgrupp som skall komplettera materialet skall syssla med och vilken ambitionsnivå den skall ha. Man skall alltså åstadkomma ett system som i likhet med arbetsgruppens förslag gör det möjligt att ålägga fastighetsägaren att avhjälpa förekommande brister. Längre tycker jag inte man skall behöva gå. Det är väl klara besked. Jag säger som herr Mattsson sade förut: Det räcker inte att tala om var man tycker att det har funnits luckor och vad som skall ses över av denna arbetsgrupp. Herr Lindkvist frågar bara vad som skall göras. När man ändå bestämmer sig för att man inte vill lyssna på varandra tjänar sådana här meningsutbyten väldigt litet till, tyvärr.

Herr talman! Den här debatten hänger sig fortfarande fast vid att hyresgästerna skall vara med om att betala en del av kostnaderna för de Jag tror inte att vare sig Elvy Olsson eller herr Lindkvist riktigt har fattat problematiken med fördelningen av kostnaderna. En sak kan vi direkt slå fast, nämligen att fastighetsägarna kan begära vilka höjningar som helst, oavsett om man hävdar bruksvärdesprincipen eller, som Elvy Olsson säger att utredningen skall syfta till, att hyresgästerna skall åläggas en kostnad ovanpå den som fastighetsägarna skulle få. Fastighetsägarna kommer givetvis i mesta möjliga mån att använda sig av principen går det så går det, alltså det gamla klassiska tillvägagångssättet. För att kunna stå emot detta måste hyresgästerna ha ”is i magen” och samtidigt också avsevärda kunskaper eller experthjälp för att kunna vinna rättelse i hyresnämnden. Som jag sade i mitt tidigare inlägg kommer mängder av människor att falla för kraven från fastighetsägarna. Varken jag eller herr Lindkvist tror jag inbillar sig att fastighetsägare eller fastighetsspekulanter kommer att låta bli att göra tappra försök. Märk väl att jag inte generaliserar. Det finns givetvis en del som inte tar till sådana metoder. Men vi måste slå vakt om alla hyresgäster, särskilt de som har hyresvärdar som står utan alla hämningar när det gäller att tillgodogöra sig vad som är möjligt. Herr Lindkvist och fru Olsson gick inte in på frågan vad som skall hända för de hyresgäster som inte berörs av bruksvärdesprincipen, alltså när det gäller de lägenheter som inte är bostadslägenheter. Tänker man kanske skyffla över de mesta kostnaderna på de hyresgästerna? Till herr Lindkvist kan jag inte låta bli att återkomma ytterligare en gång. Det är inte alls så givet, som ni socialdemokrater ger uttryck för i reservationen 2, att enligt bruksvärdesprincipen hyreshöjningar inte skulle kunna komma till stånd i detta fall. Hyresgästernas riksförbund, som skall förhandla om bruksvärdet, har i sitt remissvar till bostadsdepartementet sagt följande: ”En förutsättning för att konflikter inte skall uppstå är att man vid genomförande av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inte ger avkall på de boendes intressen. Tekniska lösningar får inte väljas så att servicen försämras. Finansieringen av åtgärderna måste ordnas så att belastningen på boendekostnaden blir så liten som möjligt.” Det innebär ändå, herr Lindkvist och fru Olsson, att enligt bruksvärdesprincipen har hyresgästföreningen, som skall förhandla om dessa hyror, den uppfattningen att förbättringen av arbetsmiljön för sophämtarna kan inverka på hyrorna. Detta remissvar stärker min misstanke att hyresgästerna mycket väl kan åka på att betala detta kalas. Jag vill avsluta med att konstatera vad som sades i oktober, då renhållningsarbetare och sophämtare från de fyra nordiska länderna var samlade i Stavanger. Där sade man att stat och kommuner bör lämna bidrag och förmånliga lånemöjligheter för ombyggnad av soprum och transportvägar i befintlig bebyggelse. Det är helt givet att det måste till åtgärder, inte för fastighetsägarna utan naturligtvis för att se till att sophämtarna får miljöer som är människovärdiga.
Herr talman! Jag vill tillföra protokollet några ord med anledning av fru bostadsministerns senaste yttrande, där hon återigen gick till attack mot socialdemokraterna för att vi så länge har låtit den här saken bero. Låt mig då säga ännu en gång att vi har haft kontakt med facket i dessa frågor under senare delen av 1960-talet och under hela 1970-talet, och från fackligt håll har man ansett sig i första hand böra försöka lösa problemen genom frivilliga överenskommelser. När misslyckandet att nå resultat på den vägen numera är konstaterat, har man kommit till socialdemokraterna i riksdagen och begärt att vi skall aktualisera frågan lagstiftningsvägen. Det är precis vad den socialdemokratiska gruppen har gjort. HSB:s yttrande är positivt, säger fru bostadsministern. Ja, det är det. Det finns många positiva yttranden, och jag konstaterar att det borde ligga mycket nära till hands att nu förstå att tidpunkten är inne att praktiskt omsätta råden och anvisningarna och önskemålen i verkligheten och inte skjuta på det som fru bostadsministern har gjort. Nej, sanningen är den att fru bostadsministern har stått inför ett val mellan å ena sidan fastighetsägarintressena och å andra sidan sophämtarnas arbetsmiljö. Hon har i varje fall t. v. valt fastighetsägarintressena. Det tycker jag är ett klart facit av den här diskussionen. den det ej vill röstar nej.